Fru talman! Tack fru utrikesminister för svaret. För mig, liksom för många andra som är politiskt aktiva nuförtiden, spelar årtalet 1989 en central roll. Det året ändrades förutsättningarna för politik i Europa. Helt plötsligt var många länder som länge hade varit diktaturer inte längre diktaturer utan omvandlades till demokratier. Det var en process som efteråt kunde se ut som om det hade varit ganska självklart att det skulle bli så. Men så var inte förhållandena de 30 år som föregick. Tvärtom såg man fram emot en framtid med ett delat Europa, ett demokratiskt respektive diktatoriskt Europa. Det här manifesterades slutgiltigt förra året när tio medlemmar från den gamla sovjetiska sfären anslöt sig till Europeiska unionen. Det här gör att jag tror att man inte ska resignera därför att vissa länder är diktaturer. Det gäller att se vilka problem som finns men också försöka hitta möjligheter till lösningar. Det är precis som den gamla konflikten mellan Israel och Palestina, som ibland verkar helt hopplös. Åren går, och vad händer egentligen? Där finns positiva tecken, som Genèveinitiativet. Det är samma sak här. Det har varit en militärdiktatur väldigt länge i Burma. Situationen har varit tröstlös väldigt länge. Men egentligen finns det möjligheter, bland annat inom Burma självt. Man genomförde faktiskt ett fritt val 1990. Resultatet av det var ganska självklart. Det var faktiskt en enorm seger för den demokratiska opposition som fanns. Det finns också positiva möjligheter i närområdet kring Burma. Man måste fundera över olika saker, till exempel att det inte är någon självklarhet att de stormakter som finns i närheten, Kina, Indien och Japan, för evigt ser det som en stor poäng att folket i Burma förtrycks. Det kan mycket väl hända att åtminstone en eller två av dem ser det som positivt med demokratisk utveckling. Det är ingen självklarhet att USA, Ryssland eller EU ser det som en poäng med en diktatur i Burma. EU protesterar, precis som utrikesministern tog fram. USA kommer under nästa år inte att ta emot representanter från Asean om Burma blir ordförande i Asean. Jag vet inte vad Rysslands uppfattning är i detta, men jag har svårt att se att de skulle se någon större poäng med att Burma är en diktatur. Det finns framför allt något som är väldigt positivt, nämligen det stora engagemang som finns hos parlamentariker både i små stater i närheten av Burma men också i Europeiska unionen och i Kanada. Därför välkomnar jag alla initiativ kring detta. Men hur kan vi gå vidare? Det är precis som utrikesministern avslutade med att säga, nämligen att tyvärr har sanktionerna än så länge inte fungerat.
Fru talman! Det är en intressant parallell Kaj Nordquist gör om utvecklingen i den här delen av Asien jämfört med Europa. Det var ungefär samtidigt som det skedde demokratiska rörelser. Vi lyckades fullfölja dem i Europa, och vi har sett vilken fantastisk förändring det har inneburit för Europa. Det är rätt att det var ett val 1990 i Burma/Myanmar. NLD vann stort. Men där fanns en militärjunta som inte accepterade utgången, och det fanns inte tillräcklig styrka i de demokratiska krafterna att övervinna militärjuntans övermakt. Processen avstannade, och vi sitter i den svåra situation vi gör i dag. Men den rörelse som då också fanns i Asien har fortsatt. Den finns där i många av Asiens länder. Även det regionala samarbete som utvecklas nu och fördjupas inom ramen för Aseanländerna är en kraft som har betydelse när det gäller att stödja den demokratiska utvecklingen. Det är inget tvivel om att flertalet av de länder som ingår i Asean och samarbetar också med EU har en ärlig och uttalad vilja att sträva i riktning mot att fortsätta demokratiseringsprocessen och att öka respekten för mänskliga rättigheter. Det här är en av kärnfrågorna i de möten som finns mellan EU och Aseanländerna, det vill säga hur vi gemensamt kan agera för att stödja dem. Burma/Myanmar var en fråga som vid det senaste Asemmötet upptog mycket av tiden och engagemanget. Det finns en stark gemensam vilja hos många av Asemländerna att stödja en utveckling i Burma. Vi ska lita på och stödja kraften och viljan i samarbetet. Sverige har tagit ett initiativ i EU, nämligen att EU ska göra ett uttalande den 19 juni när San Suu Kyi fyller 60 år. Det ska vara ett uttalande med krav på att militärjuntan ska frige henne och att medlemmarna i NLD får verka fritt. I det uttalandet ska också EU än en gång påtala vikten av att alla politiska partier och etniska grupper inbjuds att delta i nationalkonventet och att alla fritt ska få uttrycka sina åsikter. Vi får fortsätta att på detta sätt utöva ett tryck på regimen i Burma/Myanmar så att den till slut viker sig och vi får en demokratisk utveckling. Jag tror att det finns möjligheter till det. Men det viktiga är att vi hela tiden skärper vår ton, aldrig ger efter, är tydliga och dessutom ger stöd till de demokratiska krafterna.

Fru talman! Det möte som det malaysiska parlamentet tog initiativ till att organisera i Burmafrågan var väldigt välkommet. Jag vet att Malaysias utrikesminister bedömer att den här gruppen har spelat en mycket viktig roll när det gäller att påverka regimen i Burma/Myanmar. Ett bevis på det är att Malaysias ambassadör i Rangoon blev uppkallad till utrikesministeriet och där fick försvara Malaysias parlamentarikers rätt att agera utifrån sin ståndpunkt. Det är klart att alla sådana här protester biter och kanske så småningom ger resultat. Frågan om hur vi ska göra i förhållande till Asean om Burma/Myanmar blir ordförande återstår att ta ställning till. Men det här är någonting som väldigt mycket oroar Aseans länder. Man inser att man har ett problem här, och man diskuterar olika möjligheter att hantera situationen. Ett alternativ är att man helt enkelt hoppar över det ordförandeskapet för att undvika problematiken. Om det blir så att Burma blir ordförande och ingen förbättring har skett kommer vi att få ta ställning till hur vi ska agera. Och vi kommer att ta ställning. Jag vill inte i dag säga hur. Ännu finns det möjligheter för grannländerna att påverka situationen så att vi över huvud taget slipper ta ställning till det. Men skulle situationen vara den att vi har Burma/Myanmar som ordförande måste vi ta ställning till hur vi ska agera.